Herr talman! Jag är rädd att utskottets senaste talesman kanske inte tillräckligt har tagit del av erfarenheterna i USA. Om man läst utredningsresultaten hade man nog inte talat så mycket om att man är tveksam om på vilket sätt den största trafiksäkerheten kan skapas, hur skyltarna skall kunna hållas rena o.s.v. Det är emellertid angeläget att man åtminstone försöker råda bot på de normalt största påfrestningarna som istadkommes av den långsamtgående trafiken. Jag har ingenting emot att motorredskapsutredningen gör ytterligare undersökningar, men om man studerar de erfarenheter och utredningar som gjorts i Amerika och framför allt läser det som redan finns att läsa, går det inte i längden att säga att man inte vet om man skall göra någonting, eftersom detta eventuellt inte hundraprocentigt skulle kunna eliminera alla olycksrisker. Vi som åker på den skånska landsbygden — och härvidlag tycker jag att herr Josefson i Arrie skulle ha erfarenheter — vet ju vid hur oerhört många tillfällen vi råkar ut för dessa långsamtgående fordon, i synnerhet i samband med bettransporter. Har ni inte de erfarenheterna i andra delar av landet beklagar jag att ni inte riktigt kan förstå dessa problem. Jag har i mitt arbete anledning att åka rätt mycket på vägarna där nere och det har gjort att jag väckt motionerna på området. Men man kan inte hålla på hur länge som helst. 1961 väcktes den första motionen med anledning av min framstöt, och nu har vi 1969. Jag hoppas verkligen att det sker någonting.

Herr talman! Den utomparlamentariska och antidemokratiska aktivitet, som på senare tid blivit allt vanligare och som vid månadsskiftet februari— mars ledde till att en kontaktkonferens mellan Lunds universitet och näringslivet måste avbrytas, väcker allt större oro. Händelsen i Lund var ingalunda någon tillfällig aktion. Vissa försök till ockupation av arbetsplatser har också förekommit, bl.a. i Göteborg, där en banklokal besattes av unga demonstranter. Om dessa antidemokratiska företeelser, som kraftigt ökat under senare år, kommer att fortsätta, finns risk för skadegörelse på enskild egendom och kanske också — vilket är ännu värre — skador på person. Såväl grupper av människor som enskilda individer kan komma i fara. Åberopande det anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få ställa följande fråga:

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Förra året lade majoriteten i riksdagen, socialdemokraterna och högern, fast en plan för u-landshjälpens ökning. År 1974/75 skulle vi uppnå 1 procent av bruttonationalprodukten. Mittenpartierna ville gå fram snabbare, men vi blev nedröstade. Nu är frågan: Skall det framtida, mycket viktiga och, som vi hoppas, mycket omfattande biståndet till Vietnam ingå som en del av den u-landshjälp, som redan är beslutad? Eller skall vi lägga Vietnamhjälpen ovanpå den fastlagda planen och alltså uppnå 1-procentmålet något tidigare än 1974/75? Jag hoppas att Vietnamhjälpen läggs utöver den beslutade planen. För annars kommer antingen någon annan post, ett bistånd till något annat land, att få maka åt sig, eller riskerar man att bjälpen till Vietnam inte blir så stor. Ingen av de lösningarna är särskilt trevlig. Bäst är det att låta biståndet till Vietnam öka den totala u-landshjälpen. Så trodde jag också skulle ske när ulandsfrågan behandlades förra året, att regeringen var inställd på det. I statsutskottets utlåtande står det nämligen: »Utskottet förutsätter emellertid att det av Kungl. Maj:t framlagda förslaget om budgetåret 1974/75 som det år då 1-procentmålet senast skall ha uppnåtts är att betrakta som en minimimålsättning. Därav följer att i den mån det allmänna budgetläget så tillåter en snabbare ökningstakt bör eftersträvas. De uttalanden som på sistone gjorts från regeringens sida om ett massivt svenskt bistånd till återuppbyggnaden av Vietnam kan snabbt aktualisera en väsentlig ökning av det totala svenska u-landsbiståndet.» Här talas det alltså om »en väsentlig ökning av det totala svenska u-landsbiståndet» som en följd av framtida insatser i Vietnam. Så skrev majoriteten i statsutskottet — och minoriteten ville gå ännu längre. Men nu tycks det som om SIDA planerar för att låta Vietnamhjälpen gå in i den fastlagda planen för biståndets utveckling, alltså inte öka den. Samma sak antyds i årets statsverksproposition och i utrikesministerns svar till mig i dag.

Herr talman! Jag uttalar bara den uppfattning som statsutskottet uttryckte i klartext vid förra årets behandling av u-landsfrågan. Det är den enda mening som jag här givit uttryck åt. När vi gör en massiv insats till Vietnam, så bör den göras utöver den plan som redan är beslutad. Då säger utrikesministern, att det viktiga för mig inte skulle vara Vietnam i och för sig, utan att vi snabbt kommer upp till en procent av bruttonationalprodukten i u-landshjälp. Jag försökte förklara, att om vi lägger in Vietnamhjälpen i den uppgjorda planen — och vi hoppas ju att biståndet till Vietnam fram till 1974/75 skall bli mycket stort — löper vi endera av två risker. Den ena är att Vietnamhjälpen blir stor, som vi båda hoppas, och då kommer att inkräkta på något annat och mycket viktigt. Den andra är att man, för att hjälpen inte skall inkräkta på något annat och mycket viktigt, gör biståndet litet — och det vill jag inte vara med om. Det är klart att det här än inte är någon viktig fråga, om man låter stödet till Vietnam bli mycket litet. Ett par miljoner kronor skulle ju falla inom felmarginalerna. Men om vi tänker oss att ge ett massivt stöd åt Vietnam, ett stöd som blir mycket stort, kommer det att spela en betydande roll vilket synsätt man här har. Utrikesministern säger, att det viktiga nu är att planera och projektera för den verksamhet som skall sättas i gång när fred nåtts i Vietnam. Jag delar helt den uppfattningen. Men jag har haft ett samtal med SIDA för en timme sedan och då fått veta, att läget beträffande denna hjälp är att det i dag inte behövs några ytterligare pengar för fältverksamhet, om det skulle bli fred inom mycket kort tid. Flaskhalsen är nämligen resurserna för planering och projektering. Den frågan har herr Ullsten tagit upp och den kommer att diskuteras om en liten stund. Men om det går som generaldirektören i SIDA vill — alltså att mer pengar för personal och planering ställs till SIDA:s förfogande — kan det mycket väl om ett eller två år hända, att flaskhalsen blir resurserna för fältverksamheten. Om vi då prioriterar Vietnamhjälpen, vilket vi bör göra, kan detta komma att gå ut över något annat. Jag håller alltså fast vid den uppfattning som uttrycktes av majoriteten i statsutskottet förra året.

Herr talman! Nu börjar jag bli litet orolig. Statsutskottet sade förra året, att »ett massivt bistånd» kunde aktualisera »en väsentlig ökning av det totala svenska u-landsbiståndet» och att planen var en »minimimålsättning». Nu menar utrikesministern, att den massiva hjälpen går att lägga innanför ramen och planen. Enkel logik säger då att någonting annat måste maka åt sig. Jag undrar vad det är. Utrikesministern förklarar att det inte blir biståndet till huvudmottagarländerna, som får maka åt sig; den saken är klar. Då blir det alltså biståndet till länder som inte är huvudmottagarländer eller som annars skulle kunna bli det i framtiden; det kan t.ex. gälla förvaltningsstöd till Zambia eller en väsentlig satsning på familjeplanering till Latinamerika. Är det rätt uppfattat att det är de länder, som inte är huvudmottagarländer i dag, som kommer att bli lidande, om man lägger en massiv svensk Vietnamhjälp innanför ramen i stället för att öka ramen?

Herr talman! Utrikesministern som ekonomisk trollkarl är verkligen imponerande! Vi skall göra en massiv svensk insats för Vietnam innanför denna ram; tidigare hade man tänkt sig den utanför. Den skall inte gå ut över huvudmottagarländerna, inte över Zambia och inte heller över familjeplaneringen i Latinamerika. Vad skall den egentligen gå ut över?

Herr talman! Det var också det jag var rädd för! Anta att man från olika håll i den svenska riksdagen eller i den svenska debatten kräver, att ett land eller kanske två länder i Latinamerika skall göras till huvudmottagarländer inte bara för familjeplaneringsprojekt utan för u-landshjälp i dess helhet. Då kan regeringens nuvarande hållning att lägga Vietnamhjälpen innanför ramen leda till att vi tvingas säga: Nej, det blir inga huvudmottagarländer i Latinamerika!

Herr talman! Vi har — det hoppas jag i varje fall — samma uppfattning beträffande behovet av att ge en massiv hjälp till Vietnam. Men vad vi uppenbarligen inte är överens om — det framgick ganska klart av utrikesministerns debatt med herr Ahlmark nyss — är på vilket sätt den insatsen skall påverka vår Övriga svenska u-hjälp. Om det skall bli tal om en verkligt stor insats, som det står i regeringens och statsutskottets uttalanden, kan det — det har också utrikesministern nyss bekräftat — inte bli tal om några få miljoner utan det måste bli fråga om summor av en helt annan storlek. Då måste det innebära att insatser på annat håll blir lidande därav. Utrikesministern sade att det väsentliga med biståndet till Vietnam, i varje fall i inledningsskedet, inte kommer att vara den ekonomiska utan den personella insatsen planeringsåtgärder måste vidtas. Jag håller fullständigt med om det. Vad som kommer att ske, förmodar jag utan att vara närmare insatt i det hela, är att man skickar ut planeringsgrupper eller tjänstemän till Vietnam, till de mellanstatliga organ där hjälp förbereds, att detta material bearbetas, att genomförandet av hjälpen detaljplaneras och så småningom genomförs. Detta kommer självfallet, såsom utrikesministern själv påpekade, att innebära en kraftig ansträngning av SIDA:s personalresurser. Jag tycker därför det är en smula märkligt, att man anser att denna uppgift utan vidare skall kunna läggas på SIDA utan att ämbetsverket får ytterligare personal till sitt förfogande — det är ju såvitt jag förstår innebörden av utrikesministerns svar. Man planerar nu för detta inom utrikesoch finansdepartementen, men uppgiften skall så småningom Ööverföras till SIDA. Något besked huruvida SIDA för detta ändamål skall få mera personal har dock icke givits. Min fråga var alltså om regeringen vid bedömningen av anslagsbehovet för avlöningar till SIDA :s personal hade tagit hänsyn till de särskilda krav som Vietnamhjälpen kommer att ställa. Jag kan inte se annat än att svaret på denna fråga är nej. Några sådana hänsyn har inte tagits, vilket är desto allvarligare som SIDA har aviserat att verket redan med de uppgifter man har i dag har svårt att klara sina uppgifter.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Såsom herr Ahlmark påpekat ville mittenpartierna när planen antogs att 1-procentmålet skulle uppnås redan senast budgetåret 1972/73. Det blev nu inte riksdagens beslut. Men vi var ändå tacksamma för att vi äntligen fick en plan och därmed ett reellt innehåll i löftet till u-länderna att satsa 1 procent av vår bruttonationalinkomst. Nu tycks den målsättningen redan vara i fara. SIDA har för litet pengar och för litet folk för att kunna planera och genomföra det biståndsprogram som riksdagen beslutat, och regeringen har sagt nej till extraanslag under året och dessutom prutat ned SIDA:s krav på ytterligare personal med ungefär 25 procent inför nästa budgetår. SIDA:s chef, generaldirektör Ernst Michanek, har reagerat på ett sätt som är ganska ovanligt för svenska ämbetschefer, men jag tycker att han har starka skäl för detta. I en TV-intervju för en tid sedan pekade han på att regeringens snålhet på denna punkt kan få tragiska följder för svensk u-landshjälp. Han nämnde flera exempel på projekt som inte skulle kunna bli genomförda. Det finns givetvis anledning att se upp med att biståndsbyråkratin inte blir för omfattande, att det inte skall bli för många tjänstemän och för liten u-hjälp. Men det finns också en annan risk, nämligen att biståndet i brist på kvalificerad personal blir dåligt planerat och dåligt genomfört. Och jag tror att det snarast är den senare risken som i dag är aktuell för SIDA. Man kan se några siffror som visar detta. SIDA administrerar i dag ungefär fem gånger så stor u-landshjälp som man gjorde i mitten av 1960-talet, men uppgiften klaras med bara dubbelt så stor personal. Andelen av administrationskostnaderna i biståndsanslagen är för SIDA:s del — om de uppgifter jag fått är riktiga — 4 å 5 procent, vilket kan jämföras med vissa FN-organs administrationskostnader med cirka 20 procent. Man kan alltså inte rimligen påstå att SIDA skulle slösa med administrationskostnader och personal. Givetvis måste man också vara på det klara med att ett ämbetsverks och dess chefs uppgift är att ställa krav. Det är regeringens sak att bedöma och kanske också ofta pruta på dessa krav. Men det måste också vara regeringens uppgift att se till att de beslut, man fattar om vad som skall göras, följs av beslut som innebär att det blir möjligt för ämbetsverken att också genomföra dessa beslut. Såvitt jag kan förstå kvarstår efter det svar som utrikesministern har givit alla de svårigheter som generaldirektör Michanek talade om i sin TV-intervju vad gäller möjligheterna att genomföra det svenska biståndsprogrammet. Jag skulle därför till sist vilja fråga utrikesministern, om han menar att den bedömning som generaldirektör Michanek gör är alldeles felaktig.

Herr talman! Det må vara att ämbetsverken i regel inte får vad de begär, men jag tycker att det finns anledning fortsätta den linje som regeringen tidigare har drivit och som utrikesministern nu i någon mån skryter med att ha drivit, nämligen att ge SIDA vad SIDA begär för att kunna genomföra de beslut som riksdagen har fattat. Här har vi nämligen en situation som inte alls har att göra med de reservationsanslag och överskridanden, som det talats om i sammanhanget, utan detta är en klart politisk situation. Vi har här i riksdagen beslutat att vi skall öka biståndet i viss takt för att budgetåret 1974/75 uppnå 1 procent. Den som är högste ansvarig för det ämbetsverk som skall genomföra planerna säger, att med nuvarande personaltilldelning går det inte att klara den saken. Och då menar jag, att man inte bara kan reagera på det sätt som utrikesministern gör genom att fråga mig, om jag har sett någon ämbetsverkschef som är nöjd med vad han får i anslagstilldelning. Utrikesministern måste helt enkelt svara på kritiken från SIDA:s chef. Är det riktigt. som herr Michanek säger, att SIDA måste avstå från silobyggnader i Östafrika eller familjeplaneringsinsatser i Latinamerika eller från vattenförsörjningsprojekt i Tanzania eller livsmedelshjälp till samma land? Är déssa påståenden felaktiga eller är de riktiga? Det är ett intresse inte bara för mig utan också för allmänheten att få veta hur det är med den saken. Här står fakta mot fakta. Den ansvarige ämbets verkschefen säger en sak och utrikesministern en helt annan.

Herr talman! Det är säkert ingen nyhet för herr Michanek att han kan anlita konsultbyråer och lägga över en del av SIDA:s uppgifter på enskilda organisationer. Det är också vad man pekar på i'sina skrivelser till regeringen att man tänker göra. Men sedan man gjort detta kvarstår ändå ett behov av 25 tjänster för innevarande budgetår och ungefär 25 procent mera i anslag till personal än vad man har fått för nästa budgetår. Jag ställde min fråga mot bakgrunden av vad SIDA-chefen Michanek sagt i TV. Han sade där: »Jag bedömer det så att SIDA kan med nuvarande resurser och de resurser som vi ser att vi är på väg att få i en nära framtid inte uppfylla sin del av planen så som det begärdes av oss» — d. v. s. av riksdagen. Här står alltså uppgift mot uppgift. AÄmbetsverket anser sig inte kunna fullfölja riksdagens beslut — utrikesministern säger att ämbetsverket får lov att klara saken. Jag vet inte vilken av herrarna som kommer att ta de faktiska konsekvenserna av den motsättningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för det korta och klara svaret på min fråga. Jag kanske får begagna tillfället att begära en bekräftelse av om det från centralt håll utfärdats några direktiv eller andra bestämmelser för hur dekla rationsblanketter skall tillhandahållas allmänheten. Det har nämligen framförts klagomål därvidlag i år. Blanketterna har — det känner jag till — tillhandahållits i lokaler som stänger kl. 15, 17 eller 18. Och för folk som har sitt dagliga arbete att sköta kan det vara svårt att passa dessa tider. Nu fanns det en del människor som inväntade sin arbetsfria lördag för att skaffa behövliga blanketter — men det gick naturligtvis inte bättre, eftersom en del av dessa utlämningsställen då var helt stängda. Jag gjorde själv ett försök — mest i studiesyfte, ty jag hade skaffat mina blanketter här i riksdagen — sista lördagen före den 17 februari för att se hur det fungerade. Först gick jag till poliskontoret, som tidigare haft denna blankettservice, men där möttes jag av en skylt som meddelade att polisen i år inte tillhandahöll några blanketter. Man hänvisade till posten, häradsskrivarkontoret och bankerna. Jag gick till posten, men där möttes jag av en annan skylt, på vilken det stod att posten endast tillhandhöll de mest vanliga blanketterna. Och sortimentet var verkligen begränsat — där fanns en hel del personer som inte kunde få de blanketter de sökte. Jag fortsatte till häradsskrivarkontoret i förhoppningen att man där — med den omtanke man hyser om skattebetalarna — skulle ha ordnat utdelning av blanketter i en trapphall e. d. på lördagen. Men det var igenbommat. Och hos bankerna gjorde jag självfallet inget försök, eftersom de alltid har lördagsstängt. När jag den aktuella dagen försökte få fatt i vissa blanketter gick det alltså inte. Jag tycker att när det finns en lagstadgad skyldighet att vi skall lämna in våra deklarationer en viss dag — i år blev det den 17 februari — borde skattemyndigheterna ändå sörja för att blanketterna hålls tillgängliga på ett mer tillfredsställande sätt än vad de av mig anförda exemplen visar. Vad är det som hindrar exempelvis att posten tillhandahåller alla blanketter och inte bara, som nu var fallet, de mest vanliga? Och vad är det som hindrar att häradsskrivarkontoren skulle kunna ha öppet någon timme på kvällen eller ordna med utlämning en lördag, så att folk kan hämta ut blanketter?

Herr talman! Jag tackar för finansministerns löfte men i så fall får nog finansministern vidga intresseområdet litet mera, så att han också för in Hudiksvalls stad i sammanhanget; det var nämligen där jag gjorde detta försök. Så god service har vi aldrig räknat med att få i Bäckmora, men i Hudiksvalls stad borde det faktiskt ha varit litet bättre ordnat på den punkten. Jag fordrar inte att finansministern skall veta hur saken är ordnad på skilda håll. Jag efterlyste däremot om det finns några direktiv eller några bestämmelser om sättet att tillhandahålla blanketter åt allmänheten. Det kan uppenbarligen inte vara tillfredsställande med en sådan ordning som den jag har beskrivit.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det är alldeles riktigt att frågan har varit uppe tidigare och att bevillningsutskottet då sade att den var värd uppmärksamhet. Anspråkslösa som vi är inom oppositionen — vi har tvingats att bli det — tyckte jag att detta lät rätt hoppingivande. Nu vill jag alltså efterlysa vad denna uppmärksamhet har resulterat i. Jag förvånar mig litet över att det finns delade meningar i denna fråga, ty jag kan inte hitta en enda olägenhet förenad med den föreslagna metoden. Däremot finner jag massor av fördelar, men jag skall inte gå in på dem; enkla frågor bör ju vara vad de är avsedda att vara. Jag vill bara ta ett exempel. Inom Hälsingborgs kronofogdemyndighet får vi årets kvarstående skatt i ungefär 53000 poster varje termin. Först får vi alltså 5 000 kort, och varje kortset innehåller fem blad. Efter två månader får vi ytterligare ungefär 5 000 likadana kort för samma personer. Var och en förstår vilket jättearbete det är att sortera upp allt detta. Det är inte bara vi som arbetar med korten, utan det förekommer också en arbetsrutin dessförinnan. Papperskostnaden torde även vara rätt stor och vi skall skicka ut krav två gånger. En rationellare ordning skulle spara mycket pengar, och jag finner det angeläget att statsförvaltningen försöker spara pengar när det går att göra det. Kanske är det alldeles speciellt angeläget inom exekutionsväsendet; det olycksaliga beslutet i höstas om att införsel skall beviljas för alla sorters fordringar kommer att medföra en stor fördyring utan ett öres ytterligare inkomst för statsverket. Denna idé skulle inte bara spara stora pengar; den skulle dessutom spara mycket arbete, och det är också pengar. Statsverket skulle kanske få in ännu mer genom att vi skulle kunna ägna mer arbete åt väsentliga saker i stället för åt improduktiva sysslor som denna. Jag hoppas att finansministern är intresserad av detta problem och att detta intresse tar sig uttryck i ett förslag i den riktning jag har antytt. Något gott kan trots allt komma från oppositionen, herr finansminister!

Herr talman! Jag tackar för den ytterligare intressanta upplysningen att vissa myndigheter ställt sig avvisande. Jag undrar om det möjligen inte beror på att man i någon mån har blandat ihop två ting — och det kanske även bevillningsutskottet har gjort. En sak vore nämligen om man skulle skjuta på hela uppbörden till den sista terminen — man skulle alltså betala in kvarskatten bara en gång, i maj månad. I så fall skulle det bli en betydande ränteförlust. Men om man begränsar det till just indrivningsmetodiken blir ränteförlusten tämligen ringa. Statsrevisorerna var också inne på samma tankegång och ställde sig positiva till denna tanke.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

Min fråga var avsedd att vara ett litet försök att röra vid en företeelse som har skrämt många här i landet: administrationen synes lida av elefantiasis eller »mammutokrati» — ett departementens och verkens växande. Jag tyckte att utrikesministern för en stund sedan var inne på tanken då han talade om byråkrati och annat som kunde verka oroande. Jag hoppas att effektiviteten hos departementen skall öka. Man kan naturligtvis säga att ett ökat antal tjänstemän innebär anställning och arbete åt fler, men å andra sidan innebär det inte produktion i egentlig mening, inte skapande verksamhet eller ökad nationalinkomst. När jag för något år sedan läste propositionen om det nya vägverket, som skulle komma i stället för en lång rad andra verk, fann jag att antalet nya tjänster var så stort att jag satte ett frågetecken i kanten. I slutet av svaret säger statsrådet några ord om en aktiv näringspolitik Den får naturligtvis inte utebli — särskilt är den efterlängtad i Norrland. Men jag har den uppfattningen, att det är viktigare att vi får några få genier — tt.ex. sådana som herr Sträng — än en växande grupp tjänstemän.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. När 1968 års riksdag beslöt slopa bostadsrättskontrollen hade en del överlåtelseärenden =+beträffande <bostadsrättslägenheter magasinerats. Avsikten därmed var att ägarna ville utnyttja den skattefrihet som finns i våra skattebestämmelser. Sedan man haft en bostadsrättslägenhet i fem år är den nämligen skattefri vid försäljningen. Det innebär att bostadsrättsinnehavare med centralt belägna bostäder kunnat tillgodogöra sig en icke obetydlig förtjänst vid försäljningen. Jag har den uppfattningen att skattelagstiftningen skall vara rättvis. Vill man göra förtjänster på en vara — i detta fall på bostadsrättslägenheter — skall man också betala skatt på de vinster som uppstår vid denna försäljning. Finansministern hänvisar nu till den korta period som förflutit sedan kontrollen upphörde och vill avvakta ännu en tid. Jag tycker att denna väntan är onödig. Det finns enligt min bestämda uppfattning mycket goda skäl för att redan nu lägga fram förslag om en skattelagstiftning, som tillför samhället en del av den vinst som nu helt kommer = bostadsrättsinnehavaren = till godo.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat, om jag avser att lägga fram förslag om vaccinering mot röda hund Röda hund är en godartad virusinfektion. Ett allvarligt problem i samband med sjukdomen är dock att dess virus kan framkalla missbildning hos fostret, om en kvinna får sjukdomen under de tidigaste graviditetsmånaderna. Tillförsel av gammaglobulin till en person som smittats med röda hund anses förhindra utbrott av sjukdomen om det ges under inkubationstiden snart efter smittotillfället. Därför får gravida kvinnor kostnadsfritt gammaglobulin på mödravårdscentral eller hos tjänsteläkare om de utsatts för smitta i början av graviditeten och inte tidigare haft röda hund. Genom blodprov kan man numera avgöra om en person tidigare haft sjukdomen. Herr Nilsson säger att man nu utomlands har framställt effektiva vacciner mot röda hund. Det är riktigt att man lyckats framställa sådant vaccin. Detta vaccin befinner sig emellertid fortfarande på försöksstadiet. På grund härav och då vaccineringen också har vissa biverkningar kan tiden ännu inte anses mogen att införa någon allmän vaccinering av det slag herr Nilsson ifrågasätter. Frågan är emellertid föremål för vetenskapligt studium. En grupp svenska forskare deltog i slutet av förra månaden i en internationell konferens i USA rörande röda hund, och dessa och andra experter har kallats till sammanträde i socialstyrelsen i nästa vecka för att diskutera röda hundsinfektion och graviditet. Frågan skall också behandlas vid sammanträde mellan de centrala nordiska medicinalmyndigheterna i maj i Helsingfors.
Herr talman! Jag måste till att börja med beklaga att jag i denna kammare förknippats med en plats med ett så svåruttalat namn — det skall faktiskt heta »Angnäs». Det är ett mycket gammalt namn, som skall uttalas på detta sätt. Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min fråga. Den upplysning jag sökt få har jag därmed erhållit. Beträffande sakfrågan kan ingen diskussion föras under den begränsade tid som medges vid en enkel fråga i kammaren. Jag tycker att den första frågan på dagens föredragningslista var ett avskräckande exempel på hur lång tid enkla frågor ibland kan ta. Några ord vill jag dock tillfoga. Anledningen till min enkla fråga är bl.a. uppgifter i Läkartidningen, vilka gjorde att jag började intressera mig för vaccinering mot röda hund. Vid en epidemi i röda hund 1951—1952 uppstod många fosterskador. En undersökning av 463 rubeola-barn, vilken företagits och redovisats, har beräknat risken för fosterskador i dessa sammanhang till 10 procent. Det förekommer varierande uppgifter men jag anser denna uppskattning vara den riktigaste. Skadorna är inte alltid allvarliga, men alla skador inger naturligtvis oro. Vid misstanke om infektion av röda hund hos blivande mödrar blir dessa naturligtvis skrämda av tanken på att få allvarligt skadade barn och det uppges att abort rekommenderas i sådana fall. Det är ingen överdrift att säga att en del blivande mödrar, som vid graviditetens början haft röda hund, skräms till abort. Detta gäller även sådana som allvarligt önskar få ett barn. Det sker utan tanke på att bara en tiondel av de mödrar som får infektion av röda hund får skadade barn. Om alla mödrar som haft eller misstänks ha haft röda hund i det skede som medför risker för fosterskador skulle få abort, betyder detta alltså att nio friska foster borttages för varje skadat foster. Detta är upprörande. När nu utmärkta vacciner finns utomlands, borde dessa prövas här. Nu säger socialministern i sitt svar att proven kanske ännu inte blivit slutförda och att vissa biverkningar visat sig. Enligt de uppgifter jag fått ur Läkartidningen nr 37 år 1968 anser man sig dock utomlands ha nått mycket fina resultat.
Herr talman! Jag vill bara göra några tillägg. Vaccinet finns inte ännu kommersiellt tillgängligt, vilket beror på att det befinner sig på försöksstadiet. Vid den konferens som jag omnämnde i mitt svar och som hållits i Amerika deltog chefen för SBL, professor Lundbäck. Därmed kan man säga att Sverige i hög grad är å jour med utvecklingen på det här området. Självfallet kommer vi från svensk sida att följa utvecklingen. Så fort betryggande förutsättningar föreligger för att kunna introducera ett vaccin skall detta naturligtvis också ske, men ännu befinner sig, som sagt, allt detta på försöksstadiet.

Herr talman! Herr Gustavsson i Nässjö har frågat, om jag anser det riktigt att rabatter skall påverka avgörandet vid val av tidningar för undervisningsändamål i skolor. Jag utgår från att skolmyndigheter och lärare låter läroplanens principer om objektivitet och neutralitet i skolundervisningen vara vägledande även vid val och användande av olika former av bredvisläsningsmaterial, vilket inte är underkastat granskning av läroboksnämnden. Herr Gustavssons frågan har emellertid också en annan, minst lika betydelsefull aspekt. Det får inte vara så att tidningarnas ekonomi och därmed förmåga att ge rabatter skall vara avgörande för vilket arbetsmaterial som eleverna får i skolan. Det är min förhoppning att de kommunala förtroendemännen vid beslut som rör arbetsmaterial värnar om den fria opinionsbildningen.
Herr talman! Jag tackar utbildnings "ministern för svaret. Det är en självklar uppgift för skolan att ge eleverna en orientering om aktuella politiska och kulturella frågor. Dagstidningarna utgör härvidlag en mycket god informationskälla. Därför är det också positivt när skolorna visar en ökad vilja till att anskaffa allt fler tidningar. Självklart är det också positivt när en skola beslutar sig för att prenumerera på en heleller halvklassuppsättning av tidningar. Men i så fall är det oerhört viktigt att denna prenumeration sker på rimliga grunder. Åtskilliga skolor i landet har blivit erbjudna speciella förmånsprenumerationer med kanske upp till 30 procents rabatt om de väljer en viss tidning. En skola i Skåne valde exempelvis att prenumerera på Svenska Dagbladet dels med motiveringen att denna tidning skulle erbjuda de bästa och tillförlitligaste internationella politiska nyheterna samt de bästa informationerna om handel och ekonomi, dels med motiveringen att just denna tidning erbjudit denna speciella rabatt vid denna form av prenumeration. Den första delen av motiveringen är «det meningslöst att polemisera mot. Den bygger på en värdering, som jag för övrigt anser vara felaktig, men däremot är det av avgörande betydelse om just det faktum, att en viss tidning erbjuder en speciell förmånsprenumeration, skall få påverka ställningstagandet från ett beslutande organs sida. Konsekvenserna av ett sådant förfarande skulle bli orimliga. De tidningar som är störst och som har god ekonomi blir också de enda som får en reell möjlighet att erhålla prenumerationen. Följden härav blir naturligtvis att opinionsbildningen i detta avseende blir ytterligt snedvriden. En allmän principiell uppfattning bör vara, att vi inte skall tillåta att snävt ekonomiska faktorer får vara avgörande för ett opinionsbildande organs möjligheter att verka. Därför är det också angeläget att skolstyrelserna uppmärksammas på detta problem. Herr talman! Jag är självfallet tacksam för utbildningsministerns positiva svar på min fråga.

Herr talman! Herr Gustavsson i Nässjö har frågat, om jag ämnar vidta ytterligare åtgärder för att motverka att subjektiva uppfattningar sprides genom skollitteraturen. De läroböcker som används i skolväsendet skall med vissa undantag granskas av statens läroboksnämnd. Det åligger självfallet nämnden att sörja för att läroböckerna är så utformade att de svarar mot i läroplanen ställda krav på skolans neutralitet i t.ex. samhällsfrågor. En engagerande undervisning utesluter emellertid inte att även ett material med kontroversiellt innehåll utnyttjas om det behövs för att ge en allsidig belysning av skilda frågor. I den mån läroböckerna inte granskas av läroboksnämnden — vilket är fallet bl.a. i fråga om läroböckerna för fackskolan — måste det självfallet vara en betydelsefull uppgift för skolstyrelsen att införskaffa endast sådana läroböcker vilkas innehåll överensstämmer med läroplanerna för skolformen. Jag hälsar med tillfredsställelse den intensifierade diskussionen om läromedlens utformning. Det kan nämnas att SECO nyligen har erhållit medel för sin verksamhet kring denna fråga. Jag vill slutligen erinra om att bl.a. den framtida läromedelsgranskningen för närvarande utreds av läromedelsutredningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på även denna fråga. Den konkreta bakgrunden till frågan är en lärobok i företagsekonomi för fackskolan. Den boken — och säkert flera andra läroböcker — utgör i sig ett utomordentligt exempel på den indoktrinering som förekommer i våra skolor. Säkerligen är det oundvikligt, jag vill tillägga det, att helt komma ifrån sådan indoktrinering i någon form. Därför måste uppgiften bli att komma till rätta med de grövsta och mest ensidiga yttringarna. Den bok som här är aktuell speglar tankar som jag inbillar mig att inte ens den mest konservativt mörkblå människa skulle skriva under på. Sålunda får eleverna veta att »den som lägger in sig på sjukhus skall betala vad det kostar». Vidare står det i boken: »De västerländska staternas näringsliv bygger på frihet. Grundtanken är att varje individ bör ha frihet att använda sina inkomster efter egen önskan och frihet att starta och driva företag.» Denna naiva skildring speglar tankar från laissezfaire-teoretikernas glansdagar för hundratals år sedan. Utbildningsministern anförde i sitt svar — vilket jag kan instämma i — att en engagerande undervisning inte utesluter att även ett materiel med kontroversiellt innehåll utnyttjas för att ge en allsidig belysning av skilda frågor. Men dess värre utgör denna bok, och säkert flera andra, exempel på en mycket ensidig och dessutom felaktig beskrivning av verkligheten. Naturligtvis finns det fler exempel i boken — liksom det även finns exempel på fler böcker. Dess värre är kontrollmöjligheten när det gäller läroböckerna fortfarande starkt begränsad. Statens läroboksnämnd har sålunda ingen befogenhet att granska vare sig fackskolans eller yrkesskolans läroböcker. Svårigheter föreligger också därigenom att bredvidläsningslitteratur, filmer, bildband etc. är svåra att kontrollera. Dessutom råder det inom flera ämnesområden brist på goda läroböcker. Utbildningsministern hänvisade till att den statliga läroboksutredningen arbetar med just dessa frågor, vilket naturligtvis är mycket positivt. Men jag kan fördenskull inte finna det rimligt att det inte skulle vidtagas åtgärder under det att utredningen arbetar. Vi skulle enligt min mening vinna mycket på om det redan nu vidtogs åtgärder mot uppenbart olämpliga böcker. En möjlighet borde kunna vara att bygga ut Söförlagets verksamhet. Härför talar naturligtvis också en rad andra skäl, som det inte finns anledning att gå in på i detta sammanhang. En annan åtgärd som borde kunna vidtagas är att statens läroboksnämnd i avvaktan på utredningens slutförande fick befogenheter att granska litteratu ren även inom andra skolformer än dem som nu är föremål för granskning.
Herr talman! För att ingen skugga skall falla på herr Johansson i Trollhättan vill jag nämna att de citat som anförts är hämtade ur en lärobok för fackskolan, som enligt riksdagsbeslut 1964 inte skall granskas av läroboksnämnden på grund av att arbetsbördan då skulle bli alltför stor. Det nya förlaget träder i verksamhet den 1 juli i år, och läromedelsutredningen arbetar. Det är mycket viktigt att vi får till stånd effektiva former för arbetet. Några möjligheter till ingripande från departementet föreligger inte, utan man får lita på de lokala skolstyrelserna. Jag kan inte ha någon mening om saker och ting härvidlag — jag kan möjligen läsa högt ett tag. Jag har tagit fram den bok som herr Gustavsson i Nässjö nämnde. Där står bl.a. följande, vilket bör vara intressant för riksdagens ledamöter att ta del av: »Skatter är ett tvångsbidrag utan direkt motprestation från samhällets sida. Stat och kommun lägger så att säga ”beslag på” en förhållandevis stor del av medborgarnas inkomster för gemensamma ändamål — — —.» Det är presentationen av statsbudgeten — utan kommentar från min sida alltså. Det finns också en definition på begreppet konsumtionsfrihet som är liksom en portal inne i denna bok och som jag skall be att få återge. Herr Gustavsson i Nässjö har redan återgivit en del av definitionen. Det står: »Konsumtionsfriheten ger en man rätt att bo i tält, leva på potatis och gå i utslitna kläder för att ha råd att hålla sig med en Cadillac. Konsumtionsfriheten betyder också att konsumenten inte skall betala för sådant han inte vill ha.

Och jag tyckte — utan att göra några speciella kommentarer — att det var intressant att låta riksdagens ledamöter ta del av denna definition på konsumtionsfrihet som finns i en nyutkommen lärobok för fackskolan, årskurs 2, ämnet företagsekonomi.
Herr talman! Jag vill bara kortfattat kommentera första delen av utbildningsministerns inlägg, där han sade att man får lita på den lokala granskningen i skolstyrelserna av läroböckerna. Men jag inbillar mig att det i det skede där vi befinner oss måste vara mycket svårt för en lokal organisation att kunna klara hela den granskning som är förutsättningen för att komma till rätta med problemen. Det är därför jag efterlyst åtgärder från departementet i denna fråga.
Herr talman! år 1964 sade min företrädare i ämbetet till riksdagen att det måste göras en förutsättningslös omprövning av Jläromedelsgranskningen. Innan den var slutförd var det icke möjligt att pålägga läroboksnämnden någon granskning av läroböcker för fackskolan och i tekniska och ekonomiska ämnen för gymnasiet. Sedan dess har läromedelsutredningen tillsatts och arbetar för högtryck med denna fråga. Intill den dag då läromedelsutredningen har lagt fram sitt betänkande och vi kan omsätta det i verkligheten får vi beträffande dessa speciella böcker lita på att de lokala skolstyrelserna försöker följa med. Vi kan, var och en på sin kant, försöka bidra en smula med upplysningsverksamhet, som kanske i någon ringa mån kan underlätta detta skolstyrelsernas arbete.

Herr talman! Fru Jonäng har frågat vilka åtgärder som planeras för att motverka arbetslösheten i Gävleborgs län och förbättra sysselsättningsläget samt om någon central statlig förvaltningsverksamhet är planerad att förläggas till Gävle. Herr Westberg har vidare frågat vilka åtgärder som planeras för att förbättra sysselsättningsläget i Ljusdalsregionen och när jag räknar med att åtgärderna kommer att sättas in. Då de båda interpellationerna delvis berör samma område har jag funnit det lämpligt att besvara dem i ett sammanhang. Befolkningsutvecklingen i Gävleborgs län har under de senaste åren kännetecknats av en förskjutning söderut och en omflyttning från glesbygder till regioncentra. Från år 1960 till år 1968 ökade sålunda folkmängden i Gävle Sandvikens A-region med 7600 perso. ner, medan samtidigt hela befolkningsökningen i länet stannade vid 1900 personer. Detta sammanhänger med de förändringar som inträtt i näringslivet. Inom jordoch skogsbruket har sysselsättningen minskat med cirka 5 procent årligen. Inom industrin, som huvudsakligen är lokaliserad till södra delen av länet och till kustområdena, har antalet sysselsatta ökat med cirka 1600 personer. Antalet arbetslösa i Gävleborgs län uppgick i mitten av februari i år till 2983. Det innebär en minskning sedan januari med 441 personer. Jämfört med februari förra året är det 19 fler. Antalet lediga platser är nu 158 fler än vid samma tid i fjol. En fortsatt förbättring av sysselsättningsläget förutses för de närmaste månaderna. Olika lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiska åtgärder har vidtagits för att upprätthålla sysselsättningen. Sedan den 1 juli 1963 har i Gävleborgs län ett stort antal företag beviljats statligt stöd i lokaliseringspolitiskt syfte. Statsbidrag till beredskapsarbeten i form av industribyggnader och statligt lokaliseringsstöd har utgått med cirka 60 miljoner kronor. Medgivande att ta i anspråk investeringsfonder har lämnats i lokaliseringspolitiskt syfte för investeringar som uppgår till 260 miljoner kronor. Bidrag till utbildning har av lokaliseringsskäl beviljats för närmare 15 miljoner kronor. Vidare har statliga kreditgarantier lämnats för 10 miljoner kronor och hantverksoch industrilån har beviljats med 7 miljoner kronor. De totala investeringar, som initieras genom stödet, kan beräknas komma att belöpa sig till cirka 400 miljoner kronor. Lokaliseringsverksamheten i länet har sålunda varit ganska omfattande, och den kommer att fortsätta. Några planer på att förlägga ytterligare statlig förvaltningsverksamhet till Gävleborgs län föreligger för närvarande inte. varande i stor omfattning i länet. Antalet sysselsatta vid dessa arbeten uppgick i januari till 1907 personer mot 1201 vid samma tid år 1968 och 618 år 1967. I arbetsmarknadsutbildning deltar nu drygt 300 fler personer än förra året. även andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder har fått större omfattning. Herr Westberg pekar i sin interpellation på den bristande tillgången på arbetstillfällen och det minskade befolkningsunderlaget i Ljusdalsregionen. Jag är ense med interpellanten om denna beskrivning. Från statens sida har därför åtgärder vidtagits under senare år för att söka bryta denna utveckling. Sedan den 1 juli 1963 har investeringar till vilka utgått lokaliseringsstöd tillkommit i Ljusdals kommunblock för en total kostnad av cirka 20 miljoner kronor. Det reella sysselsättningstillskott som de till området lokaliserade företagen hittills resulterat i uppväger i det närmaste de inskränkningar och nedläggningar som skett i områdets industrier de senaste fem åren. Det har dock inte varit tillräckligt för att ersätta det bortfall som skett inom basnäringarna skogsoch jordbruk. Strävandena att tillföra Ljusdalsregionen nya arbetstillfällen kommer att fortsätta. De medel som lokaliseringspolitiken ställer till förfogande kommer att anlitas så snart realistiska lokaliseringsprojekt föreligger.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret som inte endast berör min interpellation angående sysselsättningsläget i Ljusdalsregionen utan arbetsmarknadsläget i hela det län som vi interpellanter representerar. Gävleborgs län är i flera avseenden ett gränslän, där vi inom vissa områden har glädjande erfarenheter av den konjunkturuppgång och de ökade sys selsättningsmöjligheter som för närvarande kännetecknar Mellansverige och Sydsverige men där vi också har de stora svårigheter som skogslänen fortfarande brottas med: brist på sysselsättningsmöjligheter och en betydande fortsatt — befolkningsuttunning.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

Jag tänker inte beröra Ljusdalsregionens problem, eftersom herr Westberg har tagit upp dessa särskilt. Jag vill bara understryka att det är angeläget att något görs också för Ljusdalsregionen. Man befinner sig där i ett mycket prekärt läge. Om denna region skall kunna bevaras som en funktionell enhet, måste kraftiga åtgärder sättas in. Vi är två ledamöter som ställt frågor, och man har också frågat i första kammaren. Detta måste tas som ett belägg för att vi finner sysselsättningsproblemen i vårt län allvarliga. Jag tycker att inrikesministerns svar är värdefullt, framför allt kanske ur historisk synpunkt. Det handlar ju om åtgärder som vidtagits sedan 1963, och som gävleborgare är jag tacksam för alla de åtgärderna. Men jag är mera intresserad av dagsläget och framtiden. År 1968 var för vårt län ett negativt år. I Hälsingland har vi noterat en flyttningsförlust på nära 1 000 personer, och arbetslösheten är besvärande. Siffrorna över arbetslösheten var i januari avsevärt högre än motsvarande siffror i fjol. I Gävle ökade arbetslösheten med 19 procent, i Ljusdalsregionen med 13 och i länet i dess helhet med 3 procent. Arbetslösheten har sålunda ökat trots att antalet personer som befann sig under utbildning i januari i år var 331 fler än i januari 1968 och trots att antalet beviljade starthjälpsansökningar under det senaste året ökade med 73 procent. Februariräkningen i år visar att vi hade 2 983 arbetslösa, vilket innebär en minskning från månaden före men ändå en ökning med 19 personer jämfört med samma tid föregående år. Ett problem som jag tycker är svårt i det sammanhanget är att nära hälften av de arbetslösa är över 50 år. Ett annat problem är att 467 personer är 25 år eller därunder. I februari i år var antalet sysselsatta i beredskapsarbeten drygt 1200. Sedan jag framställde min interpellation har man aviserat en avveckling av beredskapsarbetena, för vårt läns vidkomman de den 3 april. Detta kommer givetvis att medföra stora svårigheter. Då får vi dels den gamla arbetslösheten, dels nedskärningen på beredskapsarbetena. Jag förutsätter — och jag hoppas att jag gör det med rätta — att vi får dispens för att klara av och slutföra de arbeten som inte kan slutföras före den 3 april. Jag tänker här till exempel på byggnadsarbeten och vägarbeten, som inte kan avbrytas utan vidare. Vad skogsvårdsarbetena beträffar blir det en avtrappning från 420 personer i mars till 190 i juni. Storarbetsplatserna kommer att skäras ner, och totalt kan man räkna med att av de 1200 personer, som i dag är sysselsatta i beredskapsarbete, kommer ungefär 600 att vara kvar i maj—juni. Då är frågan vad vi skall göra med de övriga 600. Många av dem är handikappade och många är äldre och därigenom svårplacerade. Många är också lokalt bundna. Man måste se allvarligt på dessa nedskärningar av beredskapsarbetena eftersom de har mycket bekymmersamma konsekvenser och bestämda negativa effekter. Såvitt jag förstår är bakgrunden till nedskärningarna den ökade efterfrågan på arbetskraften, men var finns den? Jo, den finns framför allt söderut i landet. Detta innebär att man medvetet medverkar till en utflyttning från mitt hemlän och från skogslänen över huvud taget. Det blir den omedelbara effekten. Den obalans som finns i landet beträffande sysselsättningen medför givetvis stora svårigheter, det förstår jag, och samhället får problem av stora mått att lösa. Men jag måste fråga: Löser man verkligen problemen genom att omflytta arbetskraften? En stor procent av dem som flyttar kommer dock tillbaka, och då har samhället haft flyttningskostnader som varit helt bortkastade. Likaså har samhället fått ökade problem för att skaffa arbete åt alla som vill ha det. Det blir mer problem och mer arbete över hela linjen, för Det viktigaste för människan är självfallet arbetet. Men jag tror att man i första hand måste bedriva lokaliseringspolitiken så, att man flyttar arbetstillfällena dit där det är brist på dem och dit där man har arbetskraften. Förväntningarna söderut på norrländsk arbetskraft förefaller vara stora, och under den senaste veckan såg jag i TV ett program om industriutbyggnad i södra Sverige där man som vanligt räknade med att skaffa arbetare från Norrland. Detta är mycket allvarligt. Om den konjunkturuppgång vi nu har följs upp med aktivering och fortsatt satsning på rörlighetsfrämjande åtgärder, medför detta uppenbara risker för skogslänen, däribland Gävleborgs län. Socialdemokratisk politik innebär i första hand rörlighetsstimulerande åtgärder och i andra hand lokaliseringspolitiska åtgärder. Och vi har en konjunkturuppgång nu. Det innebär expansion och industriutbyggnad, det innebär ökad efterfrågan på arbetskraft. Detta innebär i sin tur en ökad utflyttning från skogslänen och från Norrland. Det är därifrån arbetskraften skall hämtas. Resultatet blir en accelererad utflyttning och en ytterligare urgröpning av befolkningspyramiden. Problemen och svårigheterna i våra norrlandslän kommer därmed att öka. Slutligen vill jag säga några ord om lokalisering till Gävleborgs län av central statlig förvaltning. Inrikesministern uttalar i sitt svar att några planer på att förlägga ytterligare statlig förvaltningsverksamhet till Gävleborgs län inte föreligger. När man tar del av detta besked får man en känsla av att vi i Gävleborgs län har fått så mycken statlig förvaltningsverksamhet att det nu får räcka. Men såvitt jag vet förhåller det sig inte på detta vis. Någon lokalisering till just Gävle, som jag speciellt frågade om, har inte förekom .mit under 1960-talet. Tidigare har det snarare förekommit lokalisering därifrån, om jag inte tar fel. Ifall man mot inrikesministerns uttalande, att några planer härvidlag för närvarande inte föreligger, ställer vad som skrivits i statsverkspropositionen, förefaller det vara en principiell skillnad i uppfattningen mellan den förutvarande och den nuvarande inrikesministern. I statsverkspropositionen talas nämligen om en väsentligt ökad lokalisering utanför huvudstadsregionen när det gäller statlig centralförvaltning. Jag skulle vilja fråga inrikesministern: Finns det en principiell skillnad i uppfattningen härvidlag?
Herr talman! Jag tyckte att fru Jonäng var så sympatisk när hon började med att säga att hon, i motsats till herr Westberg, skulle hålla sig till det hon frågat om. Men efter hand som hon fortsatte sitt anförande blev jag ledsen. Jag tycker att båda interpellanterna har utvecklat denna fråga så vitt som man över huvud taget kan göra — funderingarna hade egentligen inga gränser. Jag skall i dag inte fresta kammarens tålamod med att ta upp en stor principiell debatt. Jag vill bara som ganska intressant notera att jag här hört två borgerliga ledamöter av kammaren ge uttryck åt funderingar om framtiden, och båda har ställt sina förhoppningar på staten. Det är staten som skall ordna saken, det är regeringen som skall gripa in. Detta är helt andra tongångar än vi hörde för bara några år sedan. Det är inte tio år sedan folkpartiets ledande män for runt i landet och förklarade att nu hade vi nått gränsen för vad det allmänna kan ta på sig i fråga om utgifter, nu gällde det att sätta stopp. Därför är det intressant att man nu, när vi har en statsbudget som ligger kanske tre gånger så högt som vid detta tillfälle begär ytterligare insatser från staten. Jag tror att vi är överens; det är mycket möjligt att vi inte kan få någon annan lösning på detta problem. Naturligtvis är det bra — jag anknyter här till herr Westbergs i Ljusdal resonemang — med konferenser och uppvaktningar och interpellationer och enkla frågor och besök i kanslihuset. Under de rätt få veckor jag har sysslat med min nya uppgift har jag verkligen fått min uppmärksamhet riktad mot Gävleborgs län av flera delegationer, frågor och interpellationer, och det är inget fel i det. Jag har också sagt i mitt svar att vi bedömer situationen i Gävleborgs län och även i Ljusdalsregionen som sådan att vi gärna vill fortsätta att stödja tillkomsten av företag. På samma gång får vi emellertid räkna med att det måste finnas initiativkraft, att det måste komma fram uppslag till hur vi skall lösa detta problem. Därför får vi inte glömma — jag säger det inte som en anmärkning mot interpellanterna — att det är mycket viktigt att man lokalt försöker aktualisera tillkomsten av företag och annan verksamhet som kan ha möjligheter att bestå, utvecklas och ge sysselsättning åt bygden. Vi i kanslihuset orkar inte med att försöka leta upp alla kontakter vi möjligen kan ha och pressa dem på uppslag. Jag tror att det är värt att tänka igenom detta. Jag skall återkomma till de frågor som togs upp här i debatten. Först och främst vill jag förklara att jag inte har någon annan uppfattning än den som min företrädare gav till känna. Jag tror att vi bör eftersträva att försöka flytta ut central verksamhet på olika håll i landet. Vi skall alltså pröva alla sådana uppslag mycket seriöst. Jag förstår inte hur båda interpellanterna kunde undgå att observera vad jag yttrade om centrala myndigheter; jag sade att det för närvarande inte förelåg några sådana planer. Det enda svar jag kan ge på era frågor måste väl vara att vi för närvarande inte har något uppslag beträffande vad som skulle kunna förläggas till Gävle. Det betyder emellertid inte — det borde var och en begripa — att jag därmed har tagit något slags principiell ställning för framtiden. Jag hoppas verkligen att vi skall få anledning att pröva sådana ärenden. Kanske jag får ta upp ett annat problem, som också kan ha betydelse både för Gävleborgs län och för ytterligare län. Vi har faktiskt i dag inom vissa områden av vår industri en överkapacitet — det gäller inte minst träindustrin, t.ex. snickerifabriker som tillverkar olika element för bostadsbyggandet o. s. v. Därför står vi i det läget — vi vet om det — att om vi gör en satsning på en ort, kan det betyda att vi vållar arbetslöshet på en annan ort, såvida vi inte kan få någon utfästelse om att marknaden skall kunna vidgas. Vårt eget land kan egentligen inte ens med ett fortsatt högt bostadsbyggande svälja den produktion som vi i dag har inom vissa av de sektorer jag har antytt, och vi kan inte finna exportmöjligheter. Det räcker alltså inte med att ställa sig positiv till alla uppslag, utan vi tvingas att försöka värdera dem. Vi måste fråga oss hur ett nytt företag kommer att inverka på andra företag som redan är i gång. Det gör att problemet blir ännu mer komplicerat. Det är inte bara fråga om god vilja att stödja alla tankar som kan uppkomma — jag vill försäkra att den finns — utan vi får också göra en seriös bedömning av hur tillkomsten av ett nytt företag kan verka för hela det område som berörs. Fru Jonäng sade att det var intressant med data för den historiska forskningen. När jag talar om utvecklingen är det dock från 1963 fram till nu som lokalisering av företag har förekommit. Ett företag växer inte upp över en natt, utan det tar sin tid innan det kommer i gång. Vidare har ett företag som startat en verksamhet möjlighet att expandera; det betyder ofta ökad aktivitet i bygden. Därför hoppas jag att ett nytt företag skall innebära ett mer bestående tillskott i fråga om sysselsättning. Den redovisning som jag lämnade anser jag därför vara ett uttryck för att vi med den förda politiken kunnat nå betydelsefulla resultat. Vi kan säga att det är otillräckligt — det kan råda delade meningar om det, någon kan tycka att vi borde ha gjort ännu mer. Den uppsummering jag gjort visar ändå att vi är på väg att uträtta något, och därför tycker jag nog att redovisningen i detta sammanhang var motiverad. Att jag inte i dag kan peka ut vad som skall hända detta år, nästa år o. s. v. förstår var och en. En sådan redogörelse måste alltid bli tillbakablickande, eftersom det av olika skäl inte är möjligt att i riksdagen avhandla ett ärende som eventuellt beredes i kanslihuset. Fru Jonäng ville också försöka att dra upp en skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och centerpartiets handlingslinje. Jag tycker nog att hon överbetonade att socialdemokraterna vill att folk skall flytta. Den redogörelse som jag lämnat visar att regeringen varit med om att göra åtskilliga insatser just för att bereda möjlighet för människor att stanna i sitt län, i sin egen bygd, och få sin utkomst där. Men det vore att hänge sig åt illusioner om vi trodde att vi varaktigt skulle kunna lösa dessa frågor på det sättet. Vi måste ta med även de rörlighetsfrämjande åtgärderna i vår arbetsmarknadspolitik, om vårt näringsliv skall kunna utvecklas så, att det kan bibehålla internationell konkurrenskraft och ge människorna en god utkomst. Och då kan vi inte bortse från nödvändigheten att samhällsåtgärderna anpassas på sådant sätt att vitala intressen inom näringslivet tillgodoses. Vi måste således följa upp detta arbete på båda sektorerna. Den politik som min företrädare har fört i det avseendet anser jag i stort sett ha varit framgångsrik och vi tänker fortsätta på det sättet.

Herr talman! Jag förstår inrikesministern när han säger att han inte här i kammaren kan ta upp ärenden som eventuellt behandlas i departementet — det uttalandet inger dock ett litet hopp. Inrikesministern kritiserade oss interpellanter för att vi nu hoppas så mycket av staten. Det var andra tongångar tidigare, sade han. Vi har dock, herr statsråd, här i riksdagen tillsammans beslutat en omfattande lokaliseringspolitik. Den är ingalunda ett påhitt av socialdemokraterna ensamma. Och det är det frågan gäller: att bedriva en effektiv lokaliseringspolitik. Därvidlag måste regeringen ta sitt ansvar. Alla större ärenden måste ju som bekant gå genom regeringen innan det slutgiltiga ställningstagandet kan ske. Att man mot denna bakgrund efterlyser regeringens åtgärder i detta fall tycker jag inte behöver karaktäriseras som någon ändrad inställning i dessa frågor. När statsmakterna för en viss politik, bör ju denna komma också Gävleborgs län och Ljusdalsregionen till godo. Regeringen har därjämte ett departement och en särskild expertgrupp, som arbetar med dessa frågor. Man borde därför kunna förutsätta att det från detta håll skulle komma en del uppslag att föra ut till våra bygder. Inrikesministern framhåller vidare att det gäller att få lämpliga uppslag, och jag förstår att man arbetar med detta. Det gäller emellertid också att avgöra var de företag som bedöms ha förutsättningar härför skall placeras. Att man söker goda uppslag tycker jag är självklart. Det är ju inte någon mening med att placera ut företag, som inte har förutsättningar att leva vidare, utan man bör inrikta sig på sådana företag som verkligen på längre sikt kan vara till nytta för den bygd, där de placeras. Ett uppslag som för närvarande diskuteras i riksdagen är en omplacering av myntverket. Man föreslår från departementet att det skall förläggas till Eskilstuna, medan vi i Gävleborgs län anser att det bör lokaliseras till Söder hamn, Det är ett exempel på att det inte är tillräckligt att konstatera att förutsättningar föreligger för flyttning av ett företag utan att man också måste utreda frågan om var det lämpligen skall placeras. Inrikesministern säger att han för närvarande inte har några uppslag beträffande flyttning av någon statlig förvaltningsverksamhet. Detta innebär inget ställningstagande för framtiden, vilket jag med tillfredsställelse noterar. Det bör innebära att han är beredd att pröva dessa frågor i den anda som förre inrikesministern givit uttryck för i statsverkspropositionen. Det har vidare diskuterats huruvida man främst skall satsa på rörlighetsfrämjande åtgärder eller på lokaliseringspolitiken. Jag delar inrikesministerns mening att vi behöver båda dessa former av åtgärder, men jag vill starkt understryka vikten av att tyngdpunkten läggs på lokaliseringspolitiken. Därvidlag delar jag helt fru Jonängs uppfattning. Båda formerna av insatser behövs, men det får inte bli så att arbetskraften sugs bort från skogslänen i allmänhet eller från det område som jag närmast representerar, varigenom förutsättningarna för en fortsatt funktionduglighet hos denna region så småningom omintetgörs. Det gäller i stället att i tid se till att sysselsättningstillfällen utplaceras där, så att det nödiga befolkningsunderlaget kan bibehållas.
Herr talman! Inrikesministern fann det glädjande att vi bland de borgerliga talade om framtiden. Jag tycker att det är symptomatiskt för åtminstone centerpartiet och folkpartiet att tala om framtiden. När inrikesministern i sitt svar talade om det förgångna, skall jag då ta detta som symptomatiskt för socialdemokratin? Inrikesministern sade att detta att staten skall ingripa är något som centerpartiet inte har velat vara med om ti digare. Det förvånar mig något, eftersom det inte är en riktig historieskrivning. Såvitt jag vet har centerpartiet alltid arbetat för att staten skall vara förutsättningsskapande, medverka och lägga grunden till lokaliseringspolitiken över huvud taget. Centerpartiet har säkerligen sedan tjugo år tillbaka talat om lokaliseringspolitik, och vi har varit tämligen ensamma om detta. Först på 1960-talet har socialdemokraterna insett att det behövs en aktiv lokaliseringspolitik. Inrikesministern säger att man måste hjälpa till ute i bygderna, och det är helt riktigt. Man måste komma med initiativ och uppslag till lokaliseringspolitiska åtgärder. I mitt län har man arbetat på alla plan för att söka finna lösningar. Kommunerna är aktiva och länsarbetsnämnden bedriver ett mycket variationsrikt arbete. Centerpartiet har också i olika motioner på riksplanet lämnat uppslag till lokaliseringspolitiska åtgärder. Det som inrikesministern nu sade om rörlighetsfrämjande åtgärder kontra lokaliseringspolitiska var glädjande. Centerpartiet har alltid ansett att man måste satsa på de lokaliseringspolitiska åtgärderna i första hand, ty de är de viktigaste. Om också inrikesministern har denna uppfattning är jag glad. Det är dock självklart att båda dessa slag av åtgärder behövs. Om man gör en satsning för utbyggnad på ett håll kommer detta enligt inrikesministern att kunna innebära arbetslöshet på ett annat håll, och detta är ju riktigt. Men jag frågar: Måste vi alltid göra utbyggnaden söderut och alltid ta arbetskraften norrifrån? Jag vill speciellt tacka för den deklaration som inrikesministern gav när jag frågade om det fanns någon principiell skillnad i inställning mellan den förutvarande och den nuvarande inrikesministern. Han svarade då att detta inte var fallet, vilket jag är tacksam för. Jag vill gärna understryka att Gävle och Gävleborgs län erbjuder stora möjligheter när det gäller central förvaltningsverksamhet. Där finns utomordentligt goda förutsättningar för en sådan verksamhet. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att räkna upp alla de fördelar som Gävle har, eftersom jag tror att inrikesministern känner till dessa. Gävle har möjligheter att hävda sig på alla tänkbara områden i fråga om utbildning, kultur, bostäder, kommunikationer o.s.v. I likhet med herr Westberg i Ljusdal hjälper jag gärna till med sådana förslag som inrikesministern efterlyste. Jag tror att man t.ex. kan decentralisera hålkortsavdelningar på statistiska centralbyrån, något som nu sker åt visst håll och där man framför allt sysselsätter kvinnor. Vi har Penninglotteriet, som varit aktuellt många gånger, vi har postgirot och riksförsäkringsverket. Jag hoppas att något av dessa tips skall kunna användas för Gävleborgs län.
Herr talman! Det sista som fru Jonäng sade blev ju också det litet av historieskrivning. Jag tycker mig nämligen ha hört de uppslag hon talade om någon gång tidigare. Men vi kanske inte skall fördjupa oss i historia. Jag vill dock säga till herr Westberg i Ljusdal: Glöm inte bort 1958! När vi tillsatte den utredning som sedan ledde fram till de åtgärder vi nu har vidtagit på lokaliseringspolitikens område, så var det en socialdemokratisk motion som låg till grund för beslutet. Positiva till den motionen var då socialdemokrater och centerpartister. Folkpartiet och högern gjorde sällskap och yrkade avslag på kravet om utredning. Men som jag sade tidigare var det annorlunda för tio år sedan. Nu är situationen en annan. Jag antar att mina partivänner på gävleborgsbänken gläder sig över att de nu har fått betydligt fler medkämpar när det gäller att vidta aktiva lokaliseringsåtgärder. Nu skall jag emellertid inte polemisera mera i den frågan. Jag har noterat att man här i de senare inläggen har uttalat tillfredsställelse över det som gjorts och över de deklarationer som lämnats. Det var inte svårt för mig att lämna de deklarationerna, eftersom de stod helt i överensstämmelse med riktlinjerna för den förda politiken. Sedan kan vi alltid diskutera var tyngdpunkten skall ligga, och där betonade ju fru Jonäng att man 1 centerpartiet lade stor vikt vid de 1okaliseringspolitiska åtgärderna. Men hur har det varit tidigare? Jag tror att alla i och för sig väl har varit överens om att de lokaliseringspolitiska åtgärder som vidtagits verkligen skulle vidtas, men nog var det väl ändå en falsk föreställning ni hade i centerpartiet, när ni talade om det finmaskiga nät av tätorter som skulle finnas i vårt land. Utvecklingen har ju visat, att om vi skall kunna hålla kvar livet ute i bygderna, så får vi bestämma oss för att vidta en betydande koncentration inom länen. Det blir på vissa punkter som insatserna kan göras. Och där har det säkerligen skett en betydande omvärdering bland dem som har varit med om att diskutera lokaliseringspolitiken. Jag har anledning att säga det eftersom fru Jonäng ju försökte karakterisera den socialdemokratiska lokaliseringspolitiken som något helt annat än vad den har varit. Jag skall, herr talman, inte förlänga denna debatt ytterligare.

Herr talman! Jag skulle inte ha begärt ordet, om inte statsrådet i sin senaste replik sagt att centerpartiet väl ändå ingett folk en falsk föreställning när man talade om behovet av ett nät av tätorter över hela vårt land. Vi har sagt att nätet av tätorter måste ha en växlande finmaskighet i olika delar av landet. Vårt landsting har beslutat uppvakta inrikesministern om lokaliseringsoch sysselsättningsfrågor i länet, och till grund för den uppvaktningen ligger landstingets yttrande till länsstyrelsen med förslag till målsättning för framtiden av länets utveckling. Landstinget har i sitt yttrande föreslagit åtskilliga konkreta åtgärder, som jag hoppas att statsrådet vill beakta. Vidare sade statsrådet att socialdemokraterna har ett mycket stort intresse för lokaliseringspolitiken. Jag tror inte att herr statsrådet kan påstå annat än att även vi i centern är och har varit mycket intresserade av den saken och att vi år efter år har väckt motioner som syftat till en utveckling och intensifiering av lokaliseringspolitiken. De motionerna har emellertid socialdemokraterna alltid avslagit. För ett par veckor sedan uttalade sig arbetarkommunen i Umeå mot regeringens handläggning av frågan om Volvos investeringsfonder och kritiserade att ifrågavarande investeringar så starkt koncentrerades till Göteborg. Arbetarkommunen instämmer alltså i de protester som vi tidigare anfört mot koncentrationen till storstäderna via investeringsfonderna. Som jag ser saken har den socialdemokratiska politiken inneburit att förutsättningarna för lokalisering av arbetstillfällen till storstäderna har varit utomordentligt goda och även stimulerats genom den socialdemokratiska politiken. Vi har t.ex. motionerat om att investeringsfonderna skulle få användas såsom lokaliseringspolitiskt medel på samma sätt som under tiden från den 1 januari 1963 till den 1 juli 1965 — en användning som enligt inrikesministerns redovisning gav ett utomordentligt gott resultat. Återigen är vi inne i en konjunkturuppgång som ger utslag i koncentrationsorterna men inte ger något nämnvärt utslag i de områden som redan har en mycket besvärlig sysselsättningssituation. Inom centerpartiet förväntar vi nu faktiskt att regeringen försöker att vid frisläppning av investeringsfonder i fortsättningen inte koncentrera detta kapital i så hög grad som i fallet Volvo till orter där man redan har bostadsbekymmer och överhettning i ekonomin. Jag tror att det bör vara möjligt att få till stånd en kanalisering av investeringskapitalet i större utsträckning till de orter som verkligen är i behov av särskild stimulans. Herr Holmqvists företrädare som inrikesminister skriver i årets statsverksproposition att han förutser en fortsatt obalans i befolkningsutvecklingen. Som jag uppfattar utvecklingstendenserna i dag finns det all anledning misstänka att suget från glesbygderna blir ännu starkare under den kommande konjunkturuppgången och att strömmen av folk från glesbygderna blir ännu stridare än under de senaste åren. Stor enighet råder ju om arbetsmarknadspolitiken, men vi uppfattar nog ändå den socialdemokratiska lokaliseringspolitiken som mera kallsinnig än vår. Vi har fått avslag på åtskilliga förslag genom vilkas motsvarigheter man i andra länder nått positiva resultat men som vi alltså inte fått pröva här i Sverige. Det gäller bl.a. investeringsfonderna. Skulle man inte därvidlag liksom när det gäller arbetsmarknadspolitiken kunna få pröva sig fram i större utsträckning för att se om åtgärderna ger effekt? Den prövningen har vi mig veterligt inte haft möjligheter att göra på grund av att socialdemokraterna avvisat den. Nu uttalar sig inrikesministern positivt om åtgärder som syftar till att skapa större balans i befolkningsutvecklingen. Jag hoppas att statsrådet noga studerar resultaten av den av länsstyrelserna utförda planeringen. Den ger vid handen att det föreligger ett verkligt behov av en viss samhällelig styrning. Det innebär inte att centerpartiet nu plötsligt börjar ropa på staten. Sam hället är ju vårt gemensamma organ som skall vidtaga förutsättningsskapande åtgärder för samhällets utveckling.
Herr talman! Jag tyckte att fru Jonäng själv ganska väl utvecklade vad hon menade. Men herr Nilsson i Tvärålund har funnit anledning att ytterligare försöka förklara centerpartiets lokaliseringspolitik, och det för oss in på Volvo och en mängd andra ting som i och för sig skulle vara intressanta att ta upp. Nu talar herr Nilsson i Tvärålund om att han skall uppvakta mig någon av de närmaste dagarna, och därför skall jag avstå från att föra detta samtal vidare i dag. Vi får ju tillfälle att knyta an till det och kanske också att diskutera hur vi skall se på de initiativ som enskilda företag i vårt land tar, värdefulla initiativ som skapar ökade resurser för vårt samhälle. Hur långt samhället i detta sammanhang skall ingripa för att försöka korrigera de tankar som vederbörande själva har om den riktiga utvecklingen, kan vi alltså resonera om när vi träffas vid uppvaktningen.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat om jag är beredd att medverka till att ökade resurser för vägändamål tilldelas Gävleborgs län. De statliga insatserna på väghållningens område syftar till att vägnätet skall få en från samhällsekonomisk synpunkt lämplig utformning. Detta innebär avvägningar mellan städer och landsbygd, mellan olika geografiska områden, mellan skilda vägkategorier på landsbygden samt mellan olika tekniska utförandealternativ. Bestämmande vid dessa avvägningar är i princip företagens angelägenhetsgrad från samhällsekonomisk synpunkt. Riksvägarna och de genomgående länsvägarna — d. v. s. de vägar som har den största betydelsen för näringslivet — har i Gävleborgs län högre standard än genomsnittet för hela riket. Den 1 januari 1968 hade enligt statens vägverks inventering 68 procent av riksvägarna och 57 procent av de genomgående länsvägarna i länet fullgod eller godtagbar standard. För hela landet var motsvarande värden 65 procent och 49 procent. Det finns enligt min mening för närvarande ingen anledning att ändra på de prioriteringsprinciper som gäller vid fördelningen av medel för den statliga väghållningen.
Herr talman! Sammanträffande händelser har gjort att det har blivit mycken diskussion om Cävleborgs län här i kammaren i slutet av dagens debatt. Två interpellanter har efterlyst sysselsättning och arbete, och jag har genom min interpellation anvisat möjligheter att skapa sysselsättning och arbete — om jag skulle få som jag önskar. Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Det hade naturligtvis varit mera tillfredsställande om vi hade varit överens om innehållet. Tyvärr kan jag inte dela den uppfattning som statsrådet uttrycker i svarets slutord. Jag finner det synnerligen allvarligt att rambeloppet för vägbyggnadsändamål för 1969 är reducerat med 4 miljoner kronor jäm fört med föregående år; i jämförelse med år 1967 är reduceringen 5 miljoner kronor. En sådan åtgärd står inte i överensstämmelse med länets vägstandard och tar inte heller hänsyn till den arbetslöshet som där råder; t.o.m. Gästrikland har höga arbetslöshetssiffror. De planer som nu föreligger på att avbryta vissa vägarbeten rimmar också dåligt med sysselsättningsläget i Gävleborgs län. Jag hoppas liksom de båda föregående interpellanterna att de vägarbeten som är i gång inte skall behöva avbrytas. Rimligen borde i denna situation ytterligare beredskapsmedel ha anvisats för vägarbeten i Gävleborgs län. Jag skall gärna medge att det under senare år har gjorts betydande väginvesteringar i länet, men fortfarande har nästan hälften av länsvägarna icke godtagbar standard. På flera av dessa har knappast några som helst förbättringar gjorts under de senaste årtiondena. Dessa vägar kommer i 1970-talets växande ström av bilar att utgöra stora risker. De är trafikfällor som i många fall skulle kunna elimineras med relativt små åtgärder, varigenom trafiksäkerheten skulle ökas. Framställningar i denna riktning har emellertid avvisats av vägverket med hänvisning till att det råder brist på medel. Ser man till trafiksäkerheten, . borde det vara ett naturligt krav i dagens läge att någonting gjordes åt svåra kurvor och vägsträckor, vilkas bredd inte tillåter ett möte mellan två bilar. Till: sådana punktinsatser borde det rimligen finnas extra anslag vid sidan om det ordinarie vägbyggnadsanslaget. De personella och materiella skador som uppstår till följd av dessa dåliga vägar medför dryga kostnader, och det blir i längden dyrt för både de enskilda och samhället. Polisen 'känner till dessa vägar, och länstrafikgruppen inom Hudiksvallsregionen har gjort en som jåg tycker mycket intressant insats på detta område. Den har nämligen gjort en inventering av sådana vägar inom området som har trafikfällor — svåra kurvor och hindrande stenblock vid vägkanterna. Länstrafikgruppen har översänt materialet till vägverket — självfallet för kännedom men också med förhoppningen att åtgärder skulle vidtagas för att få bort dessa trafikfällor. Till denna inventering har gruppen fogat fotografier som utmärkt illustrerar situationen på vägarna. Jag skulle vilja rekommendera kommunikationsministern att se till att det på centralt håll tas ett liknande initiativ. Jag förutsätter nämligen att en sådan inventering skulle leda till att åtgärder vidtogs för att med ganska låga kostnader öka trafiksäkerheten. I sådana fall där det inte nu är möjligt att inom överskådlig tid bygga om en väg av sämre standard skulle dock förbättringsarbeten i form av breddning och kurvrätning kunna förhindra många trafikolyckor som måste betraktas som helt onödiga. Jag hade hoppats att kommunikationsministern ville ge oss mer pengar för att rusta upp de vägar i länet, där det enligt polisens trafikgrupp existerar trafikfällor. Jag vågar påstå att vi är missgynnade i Gävleborgs län i fråga om väganslag. En jämförelse med våra grannlän av hur rambeloppen för vägändamål föreslås fördelade för 1969 visar att Gävleborgs län får 14,9 miljoner kronor, Kopparbergs län 22,2 miljoner kronor och Västernorrlands län 33,7 miljoner kronor. Det finns därför alla skäl för kommunikationsministern att med hänsyn till vad jag här har sagt försöka öka väganslagen till Gävleborgs län.
Herr talman! Det går inte att som herr Eriksson i Bäckmora gjorde blanda ihop å ena sidan hur vi skall fördela de ordinarie väganslagen och å andra sidan vilka åtgärder vi skall vidta via arbetsmarknadsanslagen för att öka väg byggandet. Den fråga som herr Eriksson i Bäckmora ställt till mig gäller de ordinarie väganslagen, och dem får vi fördela med hänsyn till angelägenhetsgraden. Herr Eriksson i Bäckmora var förvånad över att jag inte kunde svara ja på hans fråga om jag var beredd att medverka till att Gävleborgs län skulle få mer pengar för vägbyggande. Om herr Eriksson i Bäckmora tänker efter inser han säkert att ett sådant svar skulle ha inneburit att vi fått lika många sådana interpellationer som vi har län, och alla interpellanterna skulle ha gjort anspråk på att få svaret ja. Så kan vi inte prioritera frågorna på detta område. Det finns ett utomordentligt gott samarbete mellan vägverket och arbetsmarknadsstyrelsen samt mellan inrikesdepartementet och kommunikationsdepartementet på det sättet att när arbetsmarknadssituationen är sådan att man har anledning att ta AMS-medel i anspråk för vägbyggandet, görs dessa insatser på de mest angelägna vägprojekten. även i Gävleborgs län har man fått vägprojekt på just detta sätt framflyttade i tiden på grund av att arbetsmarknadsläget gett anledning till insatser.

Herrar interpellanter får väl försöka avgöra hur det egentligen är ställt i hemlänet.

Herr talman! Låt mig först säga att det inte föreligger någon motsättning mellan herr Eriksson i Bäckmora och mig beträffande vägarna i Gävleborgs län. Vi har visserligen tidigare sagt att Gävle ligger utomordentligt väl till ur kommunikationssynpunkt för att kunna dra till sig statlig förvaltningsverksamhet, men det är inte detta som det nu gäller utan andra frågor. Jag uppmärksammade emellertid att kommunikationsministern knöt samman dessa båda spörsmål, vilket jag konstaterar med stor tillfredsställelse. Det är nämligen precis det riktiga tillvägagångssättet. Kommunikationsproblemen och lokaliseringsfrågorna måste knytas samman. En ovillkorlig förutsättning för en starkare satsning på lokaliseringspolitiken inom ett område är nämligen att man har goda vägar och över huvud taget är väl utrustad i kommunikationshänseende. Jag vill nu för ett ögonblick återkomma till frågan om Ljusdal. Genom Ljusdal går en huvudjärnväg med en bibana ned till kusten. Samhället ligger i en dalkorsning där flera vägar löper tillsammans och där andra möts. Ljusdal har det alltså utomordentligt väl förspänt kommunikationsmässigt, dock under förutsättningen att de landsvägar det gäller verkligen håller standarden. Tyvärr har dock regeringen ännu inte kunnat ordna detta. Ljusdal har ännu år 1969 ingen fullgod utfartsväg, och för min del tycker jag det är närmast upprörande att vi skall behöva vänta på detta så länge. Mot detta anför troligen kommunikationsministern att det inte är han som bestämmer prioriteringen inom länet utan att detta sker i Gävle. Jag medger att det ligger till så. Det är emellertid kommunikationsminstern som bestämmer hur mycket pengar vägförvaltningen i Gävle får att fördela. Även om äskandena naturligtvis kommer ' från: den högsta vägledningen i landet är det ändå till syvende og sidst kommunikationsministern som har att ta ställning i detta avseende. Jag delar herr Erikssons i Bäckmora uppfattning att Gävleborgs län fått för litet pengar på vägområdet, och jag har därför motionerat om en ökad satsning på Gävleborgs län i detta avseende. Jag har redogjort för min syn på denna fråga. Vi behöver ett stomvägnät från den inre delen av länet och ned till kusten. Här behövs en upprustning, och jag har begärt att få ytterligare 6 miljoner kronor. Nu har riksdagen beviljat eller åtminstone har statsutskottet tillstyrkt en höjning av dessa väganslag med drygt 6 miljoner kronor — jag kommer inte riktigt ihåg hur långt frågan har avancerat. Detta kan kanske göra det möjligt för kommunikationsministern att leda över litet pengar också till Gävleborgs län. Sedan har vi frågan om beredskapsarbetena som jag tidigare varit inne på. Vi har den viktigaste utfartsvägen mot Hudiksvall, och denna är till drygt hälften riktigt bra. Sedan återstår emellertid vissa delar, vilka befinner sig fullständigt under all kritik. De är mycket trafikfarliga och lämnar mycket övrigt att önska. Där har man nu satt in beredskapsarbeten på den allra sämsta biten. Man har kommit så långt att arbetet där som jag tidigare sade blivit till ett ytterligare trafikhinder. Där står man nu i begrepp att avbryta arbetet. Det är meningen att försöka vidtaga några avslutande åtgärder för att förhindra ras 0.s.v., så att bilarna inte skall få några stenar över sig. I övrigt skall vägen få stå uppbruten och förstörd. Jag frågar mig nu hur länge den skall få vara så. Tills nästa lågkonjunktur kanske? När kommer den i så fall? Skulle det i stället inte vara möjligt för kommunikationsministern att ta denna fråga under omprövning i ett läge då vi behöver sysselsättningstillfällen, då vi behöver stimulans i lokaliseringspolitiskt hänseende, att ta under omprövning huruvida man inte kan slutföra detta arbete när det har påbörjats, varigenom man kunde få vägen någorlunda i ordning ned mot kusten. Detta skulle betyda mycket för oss, och det borde vara möjligt att slutföra arbetet i ett sammanhang när det ändå har kommit i gång. Jag vill därför fråga hur kommunikationsministern ser på detta och om han tror sig ha några möjligheter att medverka till att så sker.

Herr talman! Som herr Westberg förmodligen vet är det riksdagen som bestämmer om våra väganslag.

Detsamma skulle bli fallet om vi skulle tro att bekymmer av denna karaktär återfinnes enbart i våra hemlän, om vi skulle tro att det vore möjligt att genom aktioner i riksdagen kunna få en omfördelning till stånd till förmån för de egna hemlänen. Herr Westberg inser nog detta. Vi måste nog acceptera den ordning som vi har när det gäller prioritering av vägmedel. Härvidlag får man från länsplanet göra sina anspråk gällande, och vägverket får centralt försöka att göra en så rättvis fördelning över hela landet som det över huvud taget är möjligt. Jag måste understryka att det för oss i kanslihuset är utomordentligt svårt att sätta oss ned och prioritera om fördelningen av våra vägmedel för hela landet i dess helhet. Som regel vågar man nog säga att den fördelningen sker med den omsorg och med det hänsynstagande till alla de omständigheter som här har åberopats. Vi har en planering som ger en så långt möjligt rättvis fördelning av anslagen. Denna sker i samverkan mellan vägverket och arbetsmarknadsstyrelsen, i samverkan med de planeringsorgan som över huvud taget sysslar med samhällsplanering och lokaliseringspolitik.

Herr talman! Jag bestrider inte ett ögonblick, herr kommunikationsminister, att det finns ett klart samband mellan lokalisering, goda vägar och kommunikationer. Interpellanterna har här talat om Gävleborgs län, och inom Gävleregionen har vi kanske bättre vägar än på andra håll i länet. Vi har till och med en bit motorväg, nämligen mellan Gävle och Sandviken och därför är Gävle en bra lokaliseringsort. Men jag kan försäkra kommunikationsministern att E 4:an mellan Söderhamn och Hudiksvall är en av de mest olycksbelastade vägar vi har här i landet. Det har inträffat åtskilliga dödsolyckor där. Och med det långa dröjsmål vi nu har med ombyggnaden av E 4:an på den sträckan i brist på medel befarar jag att ännu fler människoliv kommer att krävas på den vägen. Det är mycket beklagligt. Sedan kommer väl kommunikationsministern inte ifrån att han måste pröva de olika länens behov av pengar från väganslagen. Jag vet inte efter vilka principer den prövningen sker, men om vägstandarden i länet ligger till grund för Kungl. Maj:ts prövning av väganslagen, så anser jag att vi har blivit missgynnade i Gävleborgs län. Det har jag också försökt att visa med siffror. Om vi till exempel ser på anslagsfördelningen 1969, så får två län ungefär 92 miljoner kronor av ett totalt anslag på 491 miljoner. Inte mindre än 20 procent av hela anslagsbeloppet går sålunda till två län. Med hänsyn till vägarnas standard i olika län tycker jag att skillnaderna i anslagsfördelningen är alldeles för stora. De beredskapsarbeten som nu pågår förekommer på sådana vägar som är i stort behov av att rustas upp. Jag instämmer helt med herr Westberg i Ljusdal om att för den händelse de beredskapsarbetena avbrytes, exempelvis på sträckan Ljusdal—Delsbo, skulle detta vara högst beklagligt, särskilt när det gäller den vägen från Ljusdalsregionen ner mot kusten. Där har vi nämligen många farliga trafikfällor och svåra kurvor, som med det snaraste måste elimineras. Det är synd att jag här inte kan visa kommunikationsministern = länstrafikgruppens inventering av vissa dåliga vägar. Om vi i lugn och ro kunnat studera den, så hade jag kanske kunnat få löfte av kommunikationsministern om pengar att reparera de vägarna med.

Herr talman! Jag har stort förtroende för kommunikationsministerns planeringsförmåga och planeringsomsorger. Jag vill gärna säga det. Men jag tycker att han är litet väl blygsam, när han skjuter ifrån sig allt ansvar för fördelningen av väganslagen och säger att det är vägverket och riksdagen som därvidlag bestämmer; kommunikationsministern har nära nog ingenting med den saken att göra. Detta tycker jag är litet överdrivet blygsamt av en kommunikationsminister. Litet måste han väl ändå ha att säga till om vid fördelningen av pengarna; annars vore det illa. Vad våra möjligheter här i riksdagen beträffar vet ju kommunikationsministern också att vi oppositionspolitiker just nu har oerhört svårt att utöva något avgörande inflytande på fördelningen av väganslagen. Därför får kommunikationsministern ta det största ansvaret. Det kommer han inte ifrån. Jag förstår att planeringen är mycket omsorgsfull och väl genomtänkt. Men jag anknyter till vad jag sade tidigare och frågar: Vore det inte möjligt för kommunikationsministern att nu, när han fått ett extra påslag på vägpengarna, göra ett litet ingrepp och hjälpa oss? Det är nog riktigt som kommunikationsministern säger, att det blir mycket arbete och att ansökningar kommer från olika håll. Men är det inte, herr kommunikationsminister, ett speciellt besvärligt avfolkningsproblem som det här gäller och där det föreligger behov av en mycket stark satsning på lokaliseringspolitik? Dessutom finns ju i det aktuella området inte någon enda fullgod utfartsväg, vare sig söderut eller österut. Beredskapsarbeten har satts i gång för att klara de värsta trafikfällorna efter den ena huvudvägen. Och är inte de tre ting jag nämnt jämte sysselsättningssvårigheterna av sådant slag att ett undantag skulle kunna göras utan att det behövde få alla de konsekvenser som kommunikationsministern fruktar?

Herr talman! Herr Persson i Skänninge har i en interpellation frågat mig dels om jag vill medverka till att de som begär förtida uttag av pension får en tillfredsställande information om de ekonomiska konsekvenser ett förtida uttag medför, dels om jag vill undersöka möjligheterna att övergångsvis på något sätt kompensera de pensionärer som begärde förtida uttag av pension före äldrestödets införande. Tas ålderspensionen ut i förväg reduceras de pensionsbelopp, som skulle ha erhållits om pensionen börjat utgå vid ordinarie pensionsålder. Reduktionen sker på grundval av försäkringsmässiga bedömanden så, att ålderspensionens totala värde för personer med genomsnittlig livslängd i stort sett blir oberoende av om pensionen tas ut vid 07 års ålder eller dessförinnan. Förtida uttag leder också till andra konsekvenser. Sålunda påverkas rätten till sjukpenning och rätten till ersättning för sjukhusvård. I vissa situationer kan underlaget för beräkning av tillläggspension påverkas. har genom riksförsäkringsverkets försorg instruerats att lämna allmänheten upplysningar och hjälp i samband med ansökan om pension. Därvid har: särskilt framhållits att försäkrad, som avser att göra förtida uttag av ålderspension, skall upplysas om samtliga konsekvenser av sådant uttag. Den verksamhet som i anledning härav bedrivits av kassorna har enligt vad riksförsäkringsverket upplyst i stort fungerat tillfredsställande. Riksförsäkringsverket har nyligen till kassorna distribuerat en broschyr med titeln »Om förtida uttag av ålderspension». I denna belyses konsekvenserna för den enskilde av att göra förtida uttag. Bland annat framhålles att det statliga omställningsbidraget åt äldre arbetslösa inte kan utgå jämte ålderspension. Riksförsäkringsverket har föreskrivit att broschyren skall finnas. tillgänglig på kassornas lokalkontor och utdelas till försäkrade som ansöker om förtida uttag av ålderspension.

Herr talman! Jag tackar socialministern för hans svar på de frågor jag ställt, och jag är särskilt tacksam för att han så utförligt har redovisat de synpunkter som kan läggas på denna fråga.

Statsrådet har nu sagt att riksförsäkringsverket har givit försäkringskassorna i uppdrag att lämna information om dessa ting, och jag tror väl att det i och för sig är riktigt. Åtminstone påstår jag inte motsatsen. Men det är möjligt att kassorna till en början inte lämnade så bra informationer som hade varit önskvärt. Vidare har jag framhållit att de människor som tog ut pensionen i förtid före äldrestödets införande kom i ett sämre läge än de människor som efter förra årets beslut kan erhålla äldrestöd och skjuta upp uttaget av folkpensionen i två år. Jag håller med statsrådet om att den broschyr som riksförsäkringsverket nu skickat ut till försäkringskassorna ger en mycket utförlig information i alla dessa frågor. Blir den väl utnyttjad av kassorna — och jag har inte anledning att tro något annat — torde problemen få sin lösning. Statsrådet säger i sitt svar att frågan inrymmer problem av såväl principiell som praktisk art. Detta är alldeles riktigt. De praktiska problemen skulle kanske inte vara så svåra att lösa. På det principiella planet däremot är svårigheterna större, särskilt när det förs en allmän diskussion om huruvida pensionsåldern skall ligga vid 67 eller 65 år. Jag är väl medveten om att det kan bli bekymmer härvidlag. Statsrådet säger att han givit riksförsäkringsverket i uppdrag att se över hela frågan och förklarar att han själv räknar med att samordningsproblem av denna karaktär skall lösas. Som sagt har jag, herr talman, ingenting att invända mot svaret. Jag har velat få statsrådets syn på dessa frågor, och det har jag fått. Jag tackar därför än en gång för svaret.

Herr talman! Jag vill bara verifiera vad herr Persson i Skänninge sagt om sambandet mellan omställningsbidraget och det förtida uttaget av folkpension. Visst missnöje har uppstått och många diskussioner har förts. Speciellt i skogsbygderna är det många som under senare år — kanske alldeles innan omställningsbidraget infördes — gjort förtida uttag därför att de inte såg någon annan utväg när de blev friställda i skogen. De hade inte möjligheter att flytta någonstans, de började komma upp i 63-årsåldern och många blev direkt uppmanade att göra förtida uttag. Så inför des omställningsbidraget, men då hade vederbörande enligt bestämmelserna inte längre möjlighet att söka detta. Många har känt sig orättvist behandlade, i synnerhet de som jämfört sig med kvinnor som har änkepension. En kvinna som har änkepension kan utöver änkepensionen få kommunalt bostadstillägg, vilket den som gjort förtida uttag inte kan få. Samtidigt kan en kvinna med änkepension söka och få ibland hela omställningsbidraget på 800 kronor i månaden. Det är inte alltid så lätt för tjänstemännen på arbetsförmedlingen att förklara dessa saker för dem som gjort förtida uttag och tycker att de är orättvist behandlade. Både änkepensionen och det förtida uttaget är ju pensioner som ligger inom folkpensionssystemet. Orsaken till att den aktuella situationen uppstått är att omställningsbidraget är knutet till de regler som gäller för arbetslöshetsförsäkringen. Därvidlag är det endast egenpension som reducerar ersättningen från arbetslöshetskassan; s.k. försörjarpensioner leder inte till någon reducering. Nu får vi se vad KSA-utredningen kommer att föreslå — det är inte klart hur det skall förfaras med omställningsbidraget. Det sades när detta kom till att det var ett provisorium. Vilket förslag KSA-utredningen än lägger fram för att lösa frågan om ett kontant stöd vid arbetslöshet har vi ändå under tiden tills man når en slutgiltig lösning omställningsbidraget kvar. Jag tror att det i fortsättningen inte kommer att vara så många som gör förtida uttag, då de har klart för sig hur det hela verkar. Jag tror också, herr talman, att lösningen av detta problem inte ligger hos socialdepartementet. Skall det ske en förändring, ligger det kanske närmare till att ändra bestämmelserna om rätten att söka och få omställningsbidrag.